Herr talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stimulera glasindustrin och säkra den svenska manuella glasindustrins framtid och utvecklingsmöjligheter. Låt mig först understryka att jag känner starkt med alla dem inom glasindustrin som drabbats av besked om varsel om uppsägning. Regeringen följer noga utvecklingen av varsel i olika branscher och i olika delar av landet. Regeringen arbetar med en långsiktig politik för att stärka näringslivsklimatet i Sverige. Företagsamhet inom alla branscher är ett centralt mål för regeringens politik. Regeringen bedriver därför en aktiv regional tillväxtpolitik och näringspolitik för att stärka förutsättningarna för tillväxt i bland annat Glasriket. Kalmar län har årligen tilldelats ca 42 miljoner kronor och Kronobergs län ca 17 miljoner kronor av regeringen. Tillsammans med medel från det regionala strukturfondsprogrammet Småland och öarna och landsbygdsprogrammet kan dessa medel bland annat användas till att utveckla turistattraktioner, marknadsföring och stärka näringslivet och jobben i regionen. Programmet Småland och öarna är en kraftfull satsning. Under programperioden 2007-2013 tillfaller nästan 700 miljoner kronor regionen. Jag anser att den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla denna region finns i regionen. Därför ligger huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna också på regional nivå. Glasblåsning är definitivt ett kulturarv med ett unikt hantverkskunnande som håller hög kvalitet och som med hjälp av duktiga designer når en mycket hög förädlingsgrad. Delar av verksamheten är småskaliga och exklusiva, och andra delar är mer industriella. Ser man dessutom Glasriket i ett turistiskt sammanhang ger den positiva effekter också på det kringliggande samhället. Regeringen beslutade i januari om en nationell insats om 60 miljoner kronor för hållbara turistdestinationer och insatser för att stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist och upplevelseföretag. Insatserna kommer att fokusera på ett par utvalda destinationer med stor potential att växa på de internationella marknaderna, genom företags och destinationsutvecklingsinsatser. Det kommer att handla om hållbar kvalitetsutveckling, affärsutveckling och innovation. Tillväxtverket ansvarar för uppdraget men genomför det i nära samarbete med Visit Sweden AB för att få en tydlig koppling till utländska besökares efterfrågan. Tillväxtverket och Visit Sweden AB har just påbörjat arbetet med att välja ut ett par piloter inom ramen för denna insats. Oavsett vilka det blir är det viktigt att påpeka att all kunskap, alla metoder och alla verktyg som utvecklas inom ramen för insatserna ska spridas i hela landet så att vi får fler exportmogna destinationer. Regeringen har också tagit fram en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som syftar till att skapa goda förutsättningar för entreprenörer inom kulturella och kreativa verksamheter att utveckla sina affärsidéer och sitt företagande. Tillväxtverket och Vinnova ansvarar för merparten av detta genomförande.

Herr talman! Pukeberg, Rosdala, Älghult, Lindshammar, Bergdala, Skruf, Åfors, Johansfors, Målerås - jag tror att en del kan känna igen dessa ortnamn. Alla dessa ortnamn handlar om glasbruk. De är en del av Glasriket. Tyvärr är det så, herr talman, att ugnarna på flera av dessa orter allaredan är släckta. I Åfors kommer ugnen att släckas i augusti. Det är en tragisk utveckling inom en väldigt liten industri - smal, får man nog ändå säga - som ändock är en nationell angelägenhet på många olika sätt. Det svenska glaset och den svenska glasindustrin är ändå unika, inte bara för att vi har fantastiska konstnärer och designer utan också utifrån grundmaterialet. Det spelar nämligen roll var sanden kommer ifrån och i vilket land man har hämtat den. Det är viktigt att ha detta med sig när vi pratar om svensk manuell glasindustri. Att få ta del av eller känna det svenska handblåsta glaset är en speciell känsla. Det är detta som håller på att flaggas ut, sakta men säkert. Det är mot bakgrund av detta, herr talman, jag har ställt denna interpellation till näringsministern. Jag är inte helt nöjd med det svar näringsministern ger, och det kanske är lite för att jag saknar det som skulle vara den riktiga verktygslådan. Det görs flera bra satsningar, och precis som näringsministern redogör för i sitt svar satsas det pengar. Det är dock så att en del av dessa pengar, inte minst det som är kopplat till Småland och öarna och det som handlar om strukturpengar, inte bara används till Glasriket utan till väldigt mycket. En del av de pengarna är också redan förbrukade. Det handlar alltså om att bara redovisa siffror i sig. Det som skulle behövas är en form av samordning. Jag kan i mångt och mycket dela ministerns svar när det gäller att man gör detta bäst på regional nivå, såtillvida att det är där man har den bästa kunskapen. Men i det här fallet, med den här speciella industrin som inte går att jämföra med någon annan industri vare sig i Småland eller någon annanstans i landet, skulle det behövas ett nationellt grepp. Jag är helt övertygad om att det behövs en nationell samordnare som kan ta initiativ och samla folket från hela branschen. När jag talar om hela branschen menar jag inte bara specifikt det som är industri, utan det handlar också om det som är kopplat till turismen och kulturen - designer och konstnärer, infrastruktur och marknadsföring. Det är stort och många parter inblandade, och det är just här jag tror att staten - med en samordnare - om man sätter sig ned och diskuterar förutsättningslöst skulle kunna ta ett litet steg framåt så att industrin inte flaggas ut.

Herr talman! Först av allt: Låt mig understryka att jag delar det engagemang för den manuella glasindustrin och Glasriket som näringsminister Annie Lööf och Carina Adolfsson Elgestam ger uttryck för. Rubriken på interpellationen är Glasrikets framtid , och rubriken antyder - helt riktigt - att Glasriket egentligen är mer än själva glasbruken. Självklart är det dock tyvärr så att det utan fungerande glasbruk, som ändå är kärnan i själva destinationen Glasriket, på många av de orter Carina Adolfsson Elgestam räknade upp heller inte finns något glasrike kvar utan då möjligtvis ett kulturarv. Jag tycker, herr talman, att vi fick en tydlig redogörelse av ministern för vad samhället gjort och gör för att både utveckla och stötta näringslivet, däribland Glasriket i Småland. Och det är bra, för i grunden, herr talman, handlar ju detta om själva företagandet. Alla insatser med EU:s strukturfonder och de regionala utvecklingsmedlen till Kronobergs och Kalmar län syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för företagsamhet och ett beslutsfattande på det regionala och det lokala planet, där ofta den förmåga och vilja till samordning som Carina Adolfsson Elgestam efterlyser finns. Kärnan i Glasriket ska vara fungerande, lönsamma och uthålliga företag, och då i synnerhet glasbruksföretag med sina väldigt speciella förutsättningar med krav på lång yrkeserfarenhet och så vidare men även företag i kringnäringarna, så att man kan skapa en service och ett välkomnande till dem som besöker attraktionen Glasriket.

Här måste det ju vara ett samspel mellan näring och samhälle för att uthålligt klara ett fortsatt glasrike i Småland. Jag vet att det finns företagare på många av orterna som kämpar oerhört hårt och uthålligt och ofta också är framgångsrika i att klara sitt ansvar. Men vad är Socialdemokraternas och Carina Adolfsson Elgestams syn på detta med företagarens ansvar specifikt i Glasriket?
Herr talman! Precis som de föregående talarna känner jag väldigt starkt för den här näringen, inte minst eftersom jag är från Småland och känner väl till både verksamheten och industrin som finns där. Jag delar också det engagemang som Carina Adolfsson Elgestam visar i detta. Vi vill inte heller att den här verksamheten flaggas ut, utan det är viktigt att se att det är ett genuint hantverk av professionella hantverkare som manuella glasblåsare. Det är såväl ett kulturarv som ett näringsliv som är väldigt viktiga. Det finns i dag både utbildning och kompetensutveckling i området. Linnéuniversitetet bedriver designutbildning både i Växjö, genom designprogrammet, och i Pukeberg, som har en designprofil och som fungerar lite som en mötesplats. Det bidrar givetvis till en långsiktig kompetensförsörjning. Och kan vi stärka upp med den reformering av skolan som nu har gjorts, med möjlighet till lärlingsutbildning så att man kan få lärlingar inom området, finns det en möjlighet att få duktiga och kompetenta hantverkare inom området även framöver. Men det är som sagt ett oerhört allvarligt läge för Glasriket såsom det ser ut nu och har sett ut under några år. Det handlar ju om lönsamheten. Jag tror att det viktigaste är att vi verkligen har samtal. Vi har i Näringsdepartementet fått en uppvaktning från arbetstagare i Glasriket. Det är viktigt, tycker jag, att vi har en dialog med företagsledarna i det här området för att förstå vad som ligger bakom besluten, givetvis, och vilka möjligheter det finns från vår sida att gå in med samordningsinsatser eller kompetensutveckling för att komplettera den verksamhet som redan finns i Växjö och Pukeberg. Förutom själva näringslivsutvecklingen och det fina kulturarv som många av de riktigt gamla industrilokalerna är och processen som sådan är det här också en fråga just utifrån ett turistperspektiv. Besöksnäringen är ju på frammarsch i Sverige branschmässigt när det gäller både jobbskapande och att fler företag skapas inom det här området. Här gör vi nu en satsning på 60 miljoner för att utveckla hållbara turistdestinationer.

Herr talman! Jag blir lite osäker på vad ministern avser, så jag hoppas att ministern återkommer med ett tydliggörande i nästa inlägg. Ministern talar om, om jag uppfattar det rätt, vilka samordningsinsatser som går att göra. Ska jag tolka det som att ministern är beredd att överväga att tillsätta någon form av samordnare för att titta på möjligheterna utifrån att det, precis som ministern redogjorde för, handlar om så många olika ben vad gäller Glasriket och den manuella glasblåsningen? Som Anders Åkesson var inne på är det största hotet just nu det mot den stora ledande glasindustrin, där de stora varslen nu är lagda. När inte de stora ledande finns påverkar det även de små bruken som kanske går betydligt bättre än vad de stora gör just nu. Men det handlar ändå om en helhet, och det handlar om hur hela regionen och inte minst andra småföretag som kanske jobbar med helt andra saker påverkas av vad som händer i Glasriket. Ska jag tolka det som att ministern överväger möjligheten att tillsätta en samordnare som förutsättningslöst kan sätta sig ned och diskutera hur man på bästa sätt kan använda de medel som finns från statens sida men också diskutera marknadsföring ut i världen, som är en brist just nu, framför allt för att hitta nya marknader? Till Anders Åkesson vill jag säga, som svar på frågan vad jag anser om företagarnas ansvar, att det är klart att företagaren själv har ett eget ansvar. Det som jag så tydligt pekade på i min fråga till näringsministern var behovet av att näringslivet och staten sätter sig ned och diskuterar förutsättningslöst. Självklart ska vi inte från statens sida gå in med konkreta pengar i något bolag. Det är inte alls det jag avser, om det var så Anders Åkesson uppfattade det. Jag trodde att Anders Åkesson var minst lika angelägen som jag om att Glasriket och glasindustrin ska överleva och finnas i framtiden med tanke på det stora behov som finns nere i vår region, inte minst kopplat till besöksnäringen. Ministern sade här tidigare i en annan debatt under eftermiddagen att det är viktigt att vi reser runt i landet och får insyn i de olika branscherna och industrierna. Jag delar den uppfattningen fullt ut. Jag vet att ministern har fått en inbjudan från Orreforsgruppen, och jag vet att de går och väntar på svar. De sitter faktiskt nere i Orrefors och är lite besvikna, för de har inte hört någonting. Det enda som de har hört är att ministern skulle ha besökt Nybro, men att det tydligen har blivit ändrat på grund av en USA-resa. Då känner de naturligtvis: När det händer så mycket negativt och man ska släcka ugnen i augusti, varför kommer inte ministern?
Herr talman! Det är väl underbart att näringsminister Annie Lööf är välkommen överallt och efterfrågad. Det tycker jag är bra. Det är bra, Carina Adolfsson Elgestam, att du delar min syn att företagens ledning och samhället har ett gemensamt ansvar. Jag tror nog att vi har lika stort engagemang i frågan, Carina Adolfsson Elgestam och jag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man inte lämnar någon sten ovänd i jakten på lösningar, oavsett om det handlar om Glasriket eller någon annan del av vårt näringsliv. Anledningen till att jag ställde frågan och till att jag tyckte att det var viktigt att få det tydliggjort var att interpellationen ensidigt var inriktad på vad samhället kan göra för Glasrikets fortlevnad. Men det är bra att vi har samsyn i detta.
Herr talman! År 2008 under lågkonjunkturen och den kraftiga nedtrappningen i ekonomin införde vi samordnare. De arbetade inte branschspecifikt utan brett ute i länen. Det var en framgångsrik och bra metod för att snabbt kunna samordna och kraftsamla och ett bra sätt för regeringen att få in vad det fanns för behov ute i regionerna. Innan vi tar ställning till sådana insatser i denna region vill jag ha en dialog med näringslivet, med länen och framför allt med de företag som berörs. Vi arbetar med att få till samtal med de företagsledare som berörs så att regeringen får en bild innan vi tar ställning till vilka insatser som kan vara lämpliga eller som behövs. Jag har tagit del av inbjudan som Åfors skickat till Näringsdepartementet. Jag skulle ha besökt Nybro under nästa vecka, så det hade varit ett utmärkt tillfälle. Men som minister blir man ibland skickad på olika saker, och jag ska då oturligt nog på blixtvisit till USA och inviga Innovative Sweden på Sveriges ambassad för att öppna dörrar för svenska företag på den amerikanska marknaden. Jag hoppas få möjlighet att komma hem till Småland inom kort. Jag delar Carina Adolfsson Elgestams oro. Vi följer detta noga precis som vi följer de varsel som finns inom övrig industri i Sverige. På Näringsdepartementet och även inom regeringen i övrigt följer vi detta. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt vara på plats för att lyssna in. Vi är dock noga med att inte göra det som företagen ska göra, det vill säga skapa lönsamhet och arbetstillfällen. Vi måste lyssna in vilket ansvar företagen själva har, och därför söker jag nu dialog med dessa företag innan vi ser vad vi kan återkomma med och göra.

Herr talman! Näringsministern säger att hon först vill ha en dialog med näringslivet och länen.

Jag tycker att det är onödigt att ministern betonar företagens ansvar. Jag är övertygad om att de som äger och driver glasbruk i Glasriket är helt införstådda med sitt ansvar och vad de ska göra. Det handlar i stället om vad vi kan göra tillsammans i samverkan. Jag lyfte därför fram samordnare som ett exempel, någon som tillsammans med näringslivet under en tidsperiod kan titta på vad som konkret kan göras. Gör man inget snabbt är det nämligen stor risk att det svenska manuella glaset som görs på industrinivå flaggas ut från Sverige. Det skulle vara tråkigt för hela nationen. Även om mycket av produktionen finns i Småland angår det hela Sverige. Glaset används inte minst vid representation. Vi har det här i Sveriges riksdag, och vi kunde ha mer av det. Tidigare hade vi handblåsta glas i kammaren, men tyvärr har vi inte det längre.
Herr talman! Jag delar som sagt Carina Adolfsson Elgestams engagemang och intresse i frågan och även förhoppningarna om en ljusare framtid inom denna sektor. Det är viktigt att ha en dialog. Vi har haft och kommer att ha det med branschföreträdare i Glasriket, Möbelriket, fordonsindustrin och life science. Det pågår kontinuerligt en dialog, men innan vi presenterar eventuella insatser är det viktigt att ha bilden klar för sig. Vad är det vi behöver åstadkomma? Vad är det vi behöver mota? Vad är det för konkreta insatser som kan ha verkningsfull effekt i vardagen för de manuella glasblåsare som finns på de olika orterna i Kronobergs och Kalmar län? Vi kommer givetvis att fortsätta ha en dialog med våra regionala företrädare där.